Herr talman! Anders Ygeman har frågat mig vilket råd jag ger till de resenärer som planerar att ta tåget i jul. Julen är för många en av de viktigaste högtiderna då man vill samlas och träffa familj och vänner. Det betyder att många också behöver resa - en resa som företas med ett eller flera av de fyra trafikslagen. Trafikverket har i samarbete med övriga branschaktörer genomfört omfattande vinterförberedelser för att kunna hantera extrema vädersituationer och snabbt kunna agera i väg och järnvägssystemet om det uppstår störningar. Det går aldrig att garantera att störningar inte uppstår, men en organisation är på plats och kan vidta åtgärder. Anders Ygeman menar att regeringen sänkt anslagen till järnväg, vilket jag har bemött i andra sammanhang. Men jag vill återigen påminna om att regeringen fördubblat resurserna till järnvägsunderhåll jämfört med de nivåer som gällde när Alliansen tog över 2006. Anders Ygeman har mycket noggrant granskat budgetpropositionen och trott sig upptäcka att regeringen sänkt ambitionerna. Men så är förstås inte fallet. Att nivåerna skiljer mellan 2013 och 2014 beror på att regeringen gjorde en särskild ökad satsning 2012 och 2013 på bland annat järnvägsunderhåll. I infrastrukturpropositionen som lämnades till riksdagen i september 2012 ökade regeringen de ekonomiska ramarna över en tolvårsperiod från 64 miljarder kronor åren 2010-2021 till 86 miljarder kronor för åren 2014-2025. Därför kan jag med trygghet hävda att resurserna till järnvägen ökat. För att återgå till Anders Ygemans fråga om vilket råd jag vill ge tågresenärerna: Ja, vill du åka tåg, så ta tåget.

Herr talman! Statsrådets svar avvek från det utskickade svaret. Jag återkommer till det i slutet av mitt anförande. Man kan tycka att det är roligt att fråga statsrådet vilket råd hon ska ge till resenärerna i jul. Tyvärr är det raka motsatsen. Tidigare jular har resenärer av statsrådet fått rådet att ta med sig termos, varma kläder och filt för att ge sig ut i tågtrafiken. Vi vet att i dag är det fler resenärer än någonsin som blir försenade i tågtrafiken. När vi nu står inför en ny vinter och ny jul undrar jag naturligtvis om statsrådet står fast vid sin rekommendation. Jag återkommer till den. Nu har vi haft två tre debatter här i kammaren, och varje gång säger statsrådet att Moderaterna satsar mer på järnvägsunderhåll än Socialdemokraterna och att det inte sker någon nedskärning av järnvägsunderhåll. Då vill jag, herr talman, påminna riksdagens kammare om att sedan den dag statsrådet kom in i riksdagen, den 1 mars 1996, har riksdagen fattat beslut om anslag till underhåll av järnvägar 35 gånger - höst och vår. Några av omröstningarna har statsrådet inte varit närvarande vid för hon gjorde en liten sväng till Stockholms läns landsting. I 35 omröstningar om anslaget för järnvägsunderhåll här i kammaren har Moderaterna inte vid något tillfälle föreslagit en enda krona mer än Socialdemokraterna i anslag till underhåll av järnvägen. Av 35 chanser har 0 tagits. Att stå här i kammaren och säga att man föreslår mycket högre anslag blir en ren lögn. Inte en enda omröstning, Catharina Elmsäter-Svärd, har du röstat för en enda krona mer till järnvägen, trots att du har haft nästan 35 chanser. Sanningen är att när Moderaterna var i opposition ville de skära ned underhållet, och när de är i majoritet vill de inte leva upp till Trafikverkets och Kapacitetsutredningens rekommendationer. Därför ställde jag denna fråga till statsrådet: Vilket råd ger du till de resenärer som nu ska åka och möta sina nära och kära i vinter? Det tidigare rådet var inte opåkallat, för resenärerna hamnade ute i snödrivan. De hade nytta av filten och termokläderna, för de stod där och frös. Därför blir det lite lustigt, herr talman, när det muntliga svaret i kammaren är: "Ja, vill du åka tåg, så ta tåget." Men rådet i det skriftliga svaret är: "För att återgå till Anders Ygemans fråga, vilka råd vill jag ge tågresenärerna? Ta tåget och känn er trygga med det." Jag kan inte dra någon annan slutsats än att statsrådet inte klarar att stå för utfästelsen att det är tryggt att ta tåget i jul.
Herr talman! Rent formellt är det väl ändå det talade ordet som gäller, men jag har inget som helst problem med att man ska kunna ha det tryggt. Järnvägen, att ta sig fram med tåg, är ett av de absolut säkraste trafikslagen, och det är särskilt bra när man ska åka i tider med mycket resande. Det är mycket mer säkert än att sätta sig i en bil och fara i väg på vägarna runt ikring. Det är fortfarande ett av de mest säkra trafikslagen, och det ska man kunna känna sig trygg med. Det är ett väldigt märkligt resonemang Anders Ygeman för, tycker jag. Han tar - som han själv brukar uttrycka det i debatterna - till ett retoriskt knep och säger att Moderaterna, som är en del av Alliansen, under 35 tillfällen har avslagit möjligheten att ge mer pengar till järnvägen. Jag tycker i så fall att det är mer anmärkningsvärt att Socialdemokraterna har missat 35 chanser att kunna göra mycket mer än vad de de facto gjorde. När Moderaterna tillsammans med alliansregeringen har majoritet har vi gjort någonting av det och höjt anslagen. Ni hade chansen och gjorde inte det utan skyller på att oppositionen ville dra ned. Men då fanns faktiskt en möjlighet till majoritet, eller åtminstone samarbete, med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Anders Ygeman och jag brukar ha många olika debatter. Vi hade en för ungefär två år sedan i Näringslivets Hus. Vi är där i början av året när byggindustrierna har en stor övning. Den brukar sändas på SVT Forum, och jag tror att den fortfarande går där. Då, herr talman, sade Anders Ygeman till mig att man aldrig ska ge myndigheterna vad de säger att de vill ha. Jag minns att jag vid det tillfället sade: Jag delar inte den uppfattningen. Vi har snarare, så nära man kan komma, givit Trafikverket precis det de har sagt att de behöver och vill ha. Det är kanske skillnad jämfört med tidigare när Banverket stred för att få mer pengar till drift och underhåll. En vän och tidigare kollega, Ulf Adelsohn, har haft uppdraget som ordförande för SJ. I sin roll som ordförande undertecknade och skickade han bland annat ett brev 2001 till dåvarande Banverket om att mer pengar behövdes till drift och underhåll. Svaret från den dåvarande regeringen var: Tack, men nej tack! Herr talman! Man kan raljera lite lätt över vilka råd jag ska ge till resenärer. Det kan vara viktigt med tanke på att det finns människor och resenärer inom alla de olika trafikslagen som, inför en stor resandehelg, kanske funderar: Vilket trafikslag ska jag använda, kommer vi fram och hur planerar vi? Julen skapar ju mycket förväntningar. För mig är det viktigt att var och en tar det ansvar man behöver ta, oavsett om man är infrastrukturhållare, som ska ha ordning på till exempel järnvägsspåren, eller järnvägsoperatör, som ska se till att tågen är framme i tid och att lokföraren är på plats. För en enskild individ, oavsett när man är ute, följer det med någon form av fråga: Hur blir resan så bra som möjligt, och hur kan vi vara beredda om någonting händer? Jag utgår ifrån att även Anders Ygeman, om han och familjen ska åka till fjällen eller någonting, tänker på om de har med sig en extra spade i bilen eller om de har packat de lite varmare kläderna högst upp om någonting händer och bilen får stopp eller punktering. Det är ju inte konstigare än att man försöker göra tillvaron så bra som möjligt. Där har alla ett ansvar.
Herr talman! Alla ska ta det ansvar som ankommer på dem, säger infrastrukturministern. Ja, det är just därför jag ställer frågan. Riksrevisionen har med en motorsågs tydlighet visat hur regeringen har brustit i ansvaret för tågen och hur detta har lett fram till den bristande punktligheten. Jag frågar därför att om det börjar snöa i jul ställs tågen in. Vartannat tåg mellan Stockholm och Göteborg eller mellan Stockholm och Malmö ska ställas in om det blir ett stort snöfall. Jag frågar därför att det stämmer som infrastrukturministern säger, att tåget är det absolut säkraste trafikslaget. Tyvärr är det inte det punktligaste. Det är därför ministern tidigare har fått ge resenärerna rådet att ta med termos och filt om de ska ut och åka tåg i jul. Vårt enkla alternativ är att ge järnvägen de resurser som krävs och de politiska styrmedel som behövs och därmed kunna ge järnvägsresenärerna tåg som kommer fram i tid så att resenärerna inte behöver ta med sig en extra väska för termos, fleecekläder och filtar, vilket behövs i den moderatledda regeringens Sverige. När det gäller anslagen för underhåll kan jag vara ödmjuk. Jag kan säga - och jag tror att har sagt det kanske 30-40 gånger i debatt med ministern - att jag tycker att den socialdemokratiska regeringen borde ha satsat mer pengar på järnvägsunderhåll. Jag har inget problem med att säga det. Men det blir lite lustigt när Catharina Elmsäter-Svärd kritiserar den socialdemokratiska regeringen eftersom hon satt här i kammaren och tryckte på en annan röstknapp än jag när man 1997 ville skära ned 100 miljoner, 1998 750 miljoner, 1999 500 miljoner, 2000 1 390 000 000 och så vidare. Ni tyckte att järnvägsanslagen var för höga. Finansministern började sin karriär som finansminister med att säga att Sverige har överinvesterat i järnväg. Var är ansvaret för den egna politiken? När det gäller punktligheten är det fler resenärer än någonsin som blir försenade, enligt Riksrevisionens rapport. Beträffande olycksstatistiken har antalet allvarliga fel inom järnvägen fyrdubblats. Det lackar mot jul, och man kanske ska vara lite snällare - evangeliet, det glada budskapet. Då får jag, trots min ofromhet, avsluta med en from förhoppning. Det infrastrukturministern i svaret till mig sade skulle vara rådet till resenärerna var: Ta tåget och känn er trygga med det! Då är min förhoppning, herr talman och fru infrastrukturminister, att det för första gången under alliansregeringens åtta år vid makten kan bli verklighet.
Herr talman! När Anders Ygeman pratar om punktligheten är det ungefär som när många människor pratar, framför allt de som kanske inte åker tåg så ofta. De tror att den blir allt sämre. Men så är inte riktigt fallet. Däremot finns det de som åker vissa sträckor som har rätt: Den håller inte måttet utan måste bli bättre. Jag står varje vecka minst en eller en och en halv timme nere på Centralen i Stockholm och möter resenärer. Jag frågar ofta de som kommer fram vilka sträckor de åker på och hur ofta de åker. De flesta säger att det fungerar ganska bara. Men det finns ju tillfällen som ställer till det, i synnerhet om något händer i Stockholmsområdet, för där är det så många resenärer som kommer samtidigt, och då är det många som blir drabbade. Punktligheten förra vintern var mycket bättre än förra sommaren. Det är i och för sig ett tecken på hur sårbar järnvägen var med kontaktledningsbrott, rälsbrott och annat. Därför har fokus för Trafikverket, med de extraanslag som de har fått, varit att mer och mer gå mot att förebygga i fråga om underhåll än att behöva göra oplanerade, akuta insatser som ställer till det för människor och också kostar betydligt mer. Anders Ygeman nämner reduceringsplanerna, som det så fint kallas, när något händer, när det blir extremt och kommer otroligt mycket snö. Jag utgår från att alla är överens om att om snön ska bort från järnvägens spår ska det göras så säkert som möjligt för dem som utför arbetena på och vid spåren. Då kan man behöva ha tomtid när det inte går några tåg. Det prövades för några år sedan, under en av de tuffa vintrar som inte var en bra vinter för någon, allra minst för resenärerna. Då släpptes alla tåg iväg. Det fick som konsekvens att man inte kunde komma fram och röja, att tåg stod mellan stationerna och att människor fick sitta och vänta i timmar. Vi har prövat det. Det var ingen bra idé. Därför har branschen kommit överens om och redan planerat att om det blir en tillräckligt extrem situation där man måste röja bort snö reducerar man antalet tåg, fast man kan förlänga dem som går. Då har man det planerat, och då finns det ingen diskussion som man behöver spilla tid på, utan man kan ge resenärer information och fundera över om man ska sätta in ersättningsbussar eller något annat. Ett tydligt exempel på hur det fungerade var när den första avstängningen skedde under stormen Simone. Då ställdes det in tåg - från början planerat - eftersom man inte ville riskera människor. Det var en extrem vädersituation som kan uppstå. Danmark gjorde inte det. De hade över 5 000 personer som fanns ute på järnvägen och väntade, somliga ända upp till sju timmar. De lärde sig av den läxan och har lärt sig från Sverige. Att det är fler resenärer är någonsin som försenas är lätt att säga. Så kan det också bli, inte minst eftersom vi aldrig har haft så många resenärer på järnvägen som vi har nu. Det i sig är något som är positivt. Det jag märker när jag träffar alla resenärer nere på Centralen är att de ändå känner att de vill kunna lita på tåget, att de vill fortsätta åka tåget och att de vill göra det oavsett tid på året. Jag säger: Ja, det ska ni också kunna göra.
Herr talman! Jag delar resenärernas vilja.

Jag instämmer i delar av ministers syn på reduceringsplaner. Det kan vara en bra åtgärd vid extrem väderlek - så är det sagt. Men man ska nog också vara lite aktsam. Det finns ju en sak som ministern inte sade i sitt inlägg, nämligen att de inställda tågen är ett mycket effektivt sätt att få en bra statistik för punktlighet. Som den rapport från Riksrevisionen visade som statsrådet och en annan ledamot viftade med tidigare är detta att man ställer in många tåg ett av skälen till att punktlighetsstatistiken, trots att den ser ganska risig ut, ser någorlunda ut. Vi lever i det land, Sverige, där ett inställt tåg räknas som ett tåg som kom i tid. De tusentals resenärer som lämnas på perrongen har i själva verket i statistiken kommit fram i tid. Då är det inte så glädjande att hälften av alla tåg mellan Stockholm och Göteborg ställs in om det bli ett väldigt snöfall. På det sättet kan man också komma fram till, precis som statsrådet sade, att vintertrafiken går mycket bättre än sommartrafiken - eftersom man inte räknar med de inställda tågen i förseningsstatistiken. Jag tycker inte att det är ett hållbart sätt att resonera. Återigen, herr talman, hoppas jag, även om jag har en viss tvekan, att ministerns uppmaning är rätt: Ta tåget och var trygg med det!
Herr talman! Innan jag säger det jag tänkte säga vill jag bara tala om att de inställda tågen också mäts och redovisas, under begreppet regularitet. När man tittar på punktligheten och också tittar på hur regulariteten ser ut får man en uppfattning om hur många inställda tåg det har varit. Det är alltså inte så att de inte mäts och inte redovisas. Man kan köra med ord och komma tillbaka till detta att regeringen skulle skära ned med 286 miljoner kronor 2013-2014.

Det är precis så regeringen har gjort. Vi ser och följer behovet oerhört noga, nära tillsammans med Trafikverket. Vad behöver göras? När kan man göra det? Det handlar om järnvägen, drift och underhåll. Det har - under den plan som gäller under den pågående perioden - ökat mer än under den tidigare S-regeringen. Varje år har vi tillskjutit extra pengar där vi ser att Trafikverket kan göra något åt det. Vi tillsköt extra pengar 2011, 2012 och ännu mer 2103 plus att Trafikverket effektiviserar sitt eget arbete och tillför. Det är inte en nedskärning. Jag är glad att vi kan göra mer för järnvägen och att de som vill ta tåget även i jul kan göra det och också känna sig trygga.